Fru talman! Efter replikrundan här mellan företrädarna för de borgerliga partierna vill jag deklarera att vi i vpk önskar bidra till att högskolan får stora möjligheter framöver, så att en redan god kvalitet kan utvecklas ytterligare. Med detta vill jag säga att den svenska högskolan inte är så dålig som man ibland gör gällande i debatten. Den svenska högskolan står inför många nya och spännande uppgifter. Bl.a. måste högskolan kunna möta nya grupper av studerande. Det är t.ex. en nödvändighet att den regionala snedrekryteringen kan brytas — på det sättet kan samhälleliga behov tillgodoses — med högskolan som verktyg. Jag tänker på lärarutbildningen, förskollärarutbildningen och viss vårdutbildning. Den svenska högskolan måste utveckla sin verksamhet i en mera interna tionell miljö. Den svenska högskolan måste också verka i en ny nationell, Prot. 1988/89:104 mångkulturell miljö. Den måste ta till vara de erfarenheter som har gjorts när — 26 april 1989 det gäller kulturlivet samt de sociala och politiska erfarenheter som våra nya medmänniskor har gjort. Jag tänker då på dem som har kommit från andra länder och bosatt sig här i Sverige. Dessutom måste den svenska högskolan medverka till att det nordiska sambandet stärks vad gäller utbildning och forskning. Det här är inga små arbetsuppgifter. Det ankommer på oss här i riksdagen att se till att högskolan har förutsättningar att uppfylla de krav som ställs på de aktuella och delvis nya områdena. Det handlar bl.a. om hur de nya högskolorna skall kunna utvecklas. Jag delar inte moderaternas uppfattning i denna fråga, att det på något sätt skulle läggas ett naturligt hinder för att bedriva forskning vid sådana mindre enheter som de nya högskolorna utgör. Runt om i världen bedrivs det internationellt erkänd forskning inom mycket små organisationsstrukturer. Vi behöver inte ens gå utanför vårt land för att kunna ta del av sådan forskning. Det räcker med att åka till Frykstalaboratoriet i Värmland. För att ge de nya högskolorna bästa möjliga utvecklingsmöjligheter bör man bl.a. stärka grundutbildningen och se till att dessa institutioner får forskningsmöjligheter inom de områden, där de har kompetens att forska. Det förutsätter att utrustningsstandarden kraftigt förbättras. Jag avser då inte bara utrustningsstandarden vid de nya högskolorna, som inte har fasta forskningsresurser. Det är lika viktigt för de nya högskolorna, som inte har fasta forskningsresurser, att utrustningsstandarden förbättras och grundutbildningen förstärks också vid våra universitet, eftersom jag ser universiteten som en resurs för högskolorna att utveckla sin möjliga forskningspotential. Vi från vpk anser därför att riksdagen borde av regeringen ha begärt en form av strukturplan för forskningsutbyggnaden vid de nya högskolorna i samband med forskningspropositionen 1990. Nu vill inte majoriteten i utskottet gå med på vårt förslag, men efter Lars Gustafssons utredning hyser vi ändå förhoppningar om att det kommer att framläggas ett förslag i denna riktning i samband med forskningspropositionen. Vi tror att detta är väldigt viktigt för att höja kvaliteten nationellt sett inom forskning, utvecklingsarbete och utbildning. Det innebär en förstärkning av grundutbildningen vid de nya högskolorna. Men det handlar också om att vi måste bryta de nya högskolornas beroende, som tenderar att bli nästan ensidigt, av finansieringen av deras forskningsprojekt, dvs. de externa medlen.

I den ena världen — som har resurser om vilka det beslutats i demokratisk ordning -— finns det en insyn i verksamheten som bidrar till att man kan hävda att det kritiska tänkandet kan utvecklas. I den andra världen, där det skapas ett beroende mellan bidragsgivare och forkskare, innebär denna beroendeställning att forskare kanske inte kan göra halt och säga att man är inne på fel spår, utan resultatet kan rent av vara beställt. Detta måste vara en konfliktfylld situation. Eftersom basen för 33 verksamheten — också vid högskolor som skulle hamna i en ensidig externfinansierad situation — utgörs av skattemedel, kan skattebetalare med rätta opponera sig mot sådan verksamhet. Att förstärka grundutbildningens kvalitet och att bygga ut forskningsorganisationen vid vårt svenska högskoleväsende handlar också om att öka tillgängligheten till högre studier, att försöka arbeta bort onödiga återvändsgränder eller fysiska hinder för att kunna ta del av utbildning och forskning på högskolenivå. Således handlar det om att dels demokratisera högskolan och dess forskningsverksamhet, dels att söka ge potentialer för utveckling av forskningens oväld och kontinuerliga kritik. Till detta hör också frågan om huvudmannaskapet. Vi anser att det är mycket viktigt för forskningsmöjligheter inom områden som vård och omsorg, att man får ett enhetligt huvudmannaskap för den svenska högskolan. Ett statligt huvudmannaskap över den kommunala högskolan ökar tillgängligheten till högskolevärlden, framför allt för traditionella kvinnoyrken.

Jag sade tidigare att vi inte får skapa onödiga hinder för de nya grupper som måste rekryteras till högre studier. Därför tror vi att en viss uppluckring av linjesystemet är nödvändig. Vi menar inte att linjesystemet skall slås sönder, eftersom det är nödvändigt att ha en viss struktur för att riksdag och regeringen skall kunna använda högskolan och forskningen som en form av planeringsinstrument för samhället, att man med hjälp av detta verktyg kan formulera vilken typ av samhälle man vill ha i framtiden. Däremot anser vi att man borde införa större block av fritt val inom linjesystemet. Därför hälsar vi med glädje att utvecklingen också pekar mot den väg som vi vill gå. Här spelar anslaget till enstaka kurser en viktig roll. Vi tror att det går att uveckla linjeanslaget för att möjliggöra en större valfrihet för de nya grupper som måste in i högskolestudier. Det är också bra att använda linjeanslaget som viss kompletteringsutbildning för t.ex. lärare som vill vidga och fördjupa sin kompetens. Fru talman! Det är även glädjande att utskottet tillstyrker vpk:s förslag om ökade medel till internationalisering av högskolan. Vi har fått majoriteten med oss på att anslå ytterligare 5 milj.kr. till sådant arbete, vilket är mycket är bra för den fria forskningens fromma och och också för landets oberoende. Det är viktigt att högskolan ges möjlighet att knyta kontakter över hela världen. På sikt är vi från vpk beredda att diskutera att medel anslås direkt till högskolorna för att öka deras vilja att ta initiativ till internationella kontakter. När vi talar om internationalisering av högskolan, handlar det inte bara om EG. Vi vill fträmja och uppmuntra kontakter också med länder, där de akademiska kontakterna i dag ligger på en låg nivå. Jag är mycket väl medveten om att vetenskapligt sett är det i dag mest intressant att ha kontakter med Västeuropa och USA. Men forskning och utbildning är en motor för många länder som det för Sverige finns ett politiskt och på sikt även ett vetenskaligt intresse att knyta fastare förbindelser med. För att man skall kunna klara de satsningar och det utvecklingsbehov som finns i högskolan måste, som jag sade tidigare, kvaliteten på utrustningen höjas. Utrustningens standard tror vi till viss del avgör undervisningens nivå och har en direkt inverkan på hur högskolan tillgängliggörs för de nya sociala grupper som måste rekryteras till högskolan. I det sammanhanget tror vi också att det är viktigt att satsa på de nya högskolorna och att det är viktigt att investeringen när det gäller Umeå universitet fullföljs. I ett av de betänkanden som vi nu behandlar föreslår en majoritet i utskottet ytterligare resursförstärkning till Umeå universitet. Där vill jag från vpk:s sida deklarera att i det fall Umeå universitet lägger dessa satsningar på förstärkning av grundutbildningen, dvs. på kontinuerlig drift, måste detta följas upp senare av ytterligare beslut om medelstäckning för sådan förstärkning vid universitetet i Umeå. Fru talman! Jag tror att jag har yrkat bifall till alla vpk-reservationerna. Om jag inte gjort det, passar jag på att göra det nu.

Fru talman! I dag är det den stora utbildningsdagen, så man får försöka vara litet pedagogisk. Först vill jag säga att jag kommer att hålla ett längre anförande än vad som från början var meningen. Claes Roxbergh, som är suppleant i utskottet, har nämligen hamnat så långt ner på talarlistan att han inte kommer att kunna delta i replikskiftena, och därför kommer jag att också ta upp några av de frågor som han skulle ha talat om. Det här känns som att springa maraton — det är ju knappast tjejmilen. Jag kommer att följa ett mönster. Jag skall titta på hur utskottet har reagerat under det senaste halvåret. Vi har — och det tycker jag är oerhört positivt — skrivit oss samman i många frågor, t.ex. när det gäller förläggningen av journalistutbildningen till Sundsvall. Det är bara moderaterna som har opponerat sig och menat att Umeå är världsbäst. Jag härstammar från Umeå och vet att Umeå är bra, men någon gång måste man också decentralisera till andra orter. Om vi inte gör det, kommer vi aldrig att förstärka de mindre och medelstora högskolorna. Jag är mycket glad över att vi också har decentraliserat grundskollärarutbildningen, så att man kan rekrytera från närområdena. Det betyder oerhört mycket. Vi stödjer också förslaget som gäller fyrstadskretsen, så att man där får en bra högskola. Att utbilda 20 läkare i Umeå är nödvändigt, men man var ett tag beredd att i samband därmed slopa läkarutbildningen i Malmö. Det motsatte vi oss i utskottet. Utskottet går alltså här mot regeringens förslag — vi vill även fortsättningsvis satsa på utbildning av 20 läkare i Malmö och ha kvar forskarresurser där. Lars Leijonborg nämnde vårdlärarutbildningen och platserna där. Jag vet att det var mycket rabalder runt detta. Jag började att reservera mig till förmån för Umeå. Till slut blev det så att alla fem orterna fick vårdlärarutbildning. Det blev alltså 30 nya vårdlärarutbildningsplatser. hade vi föreslagit 10 miljoner. Det var alltså mycket enkelt att hänga på ert förslag. Vi tyckte att det var jättebra att jobba globalt för internationellt samarbete. När det gäller marinbiologisk forskning hade vi föreslagit 15 milj.kr., men tyvärr stannade anslaget på 5 milj.kr. Jag är emellertid glad över att utskottet har kunnat enas om så pass mycket liksom över att man har ökat antagningen till hälsooch sjukvårdslinjen med 225 elevplatser. Allt detta är positivt. Under mom. 2 hittar man de saker där oppositionen har skrivit sig samman och skapat en utskottstext. Det gäller t.ex. förstärkning av universitetet i Umeå. Det verkar kanske litet väl lokalpatriotiskt eller regionalpolitiskt att bara tänka på Umeå, men vad det handlar om är att universitetet i Umeå i sin tur skall försöka decentralisera ut till övre Norrland. Det är ju så att när man kommit till Sundsvall, så har man kommit till mitten av Sverige — söder om Sundsvall har vi bara halva Sverige. Vi måste försökaatt fördela litet mer norrut. Vi har då ställt oss bakom att Umeå universitet budgetåret 1990 90. Det gäller att rekrytera studerande från hela Sverige — inte bara från Norrland. Sedan har vi i oppositionen i utskottet ställt oss bakom förslagen att anslå 1,2 miljoner till informationsteknologiska forskningen i Umeå samt 5 miljoner till förstärkning av lokala, individuella och fristående kurser. Detta ligger helt i linje med miljöpartiets politik. Vi anser att det är mycket viktigt att man börjar lösa upp dessa linjer och att man kan komponera egna kurser. Vi står också bakom förslaget att danshögskolan skall få en förstärkning. Givetvis har vi inte fått med oss alla oppositionspartier på våra reservationer, utan en del andra reservationer kvarstår, och jag tänker inte gå in på dem. Jag tror att det finns fyra olika reservationer om forskning vid mindre och medelstora högskolor. Centern och miljöpartiet anser att det skall vara fasta resurser på de mindre högskolorna, medan moderaterna och folkpartisterna har nästan identiskt lika reservationer. De har ändå skrivit reservationer på två olika platser — jag förstår inte vitsen. Reservationerna gäller forskning i tjänsten. Miljöpartiet stödjer också forskning i tjänsten, men det finns en del skrivningar där som vi opponerar oss mot. Jag kan återkomma till det senare. Elisabet Franzén kommer att ta upp frågan om Chalmers utbyggnad i centrala Göteborg. Här har riksdagen tänkt att köra över en lokal opinion. Miljöpartiet har några egna motioner, t.ex. om påbyggnadsutbildning i ortopedisk medicin. Jag tror att ytterst få har hört talas om vad ortopedisk medicin är för något. Ortopedisk medicin handlar om att man inte tar till kirurgiska ingrepp utan använder sig av ortopedisk medicin, manipulering. Detta tror jag att fler behöver få insikt om för att de skall veta vad de röstar på. Det finns få internationellt kända ortopediska medicinare, men jag hoppas att dessa behandlingsmetoder skall sprida sig även till Sverige. Vad jag sedan reagerar mot är att så få tar upp frågan om hälsooch sjukvården. Vi i miljöpartiet har flera reservationer som går ut på att vi vill permanenta försöksverksamheten inom hälsooch sjukvårdslinjen, att vi anser att man skall kunna komma till hälsooch sjukvården på alternativa vägar, dvs. att man skall kunna rekrytera från andra yrkesområden än vårdsektorn, att livserfarenhet och individuell studiegång skall räknas. Vi vill förlänga laboratorieassistentutbildningen. Vi ser som ett mönster att man som vanligt missgynnar de traditionella kvinnoyrkena, som har en central roll inom vården. Vi vill förstärka den här delen. Sedan vill jag slå ett slag för att permanenta bibliotekarieutbildningen i Umeå liksom den religionsvetenskapliga utbildningen där, som man har ”lånat” från Uppsala universitet. Den betyder oerhört mycket för rekryteringen av präster i övre Norrland. Vi har också ställt oss bakom några jämställdhetsmotioner, en under detta moment och ytterligare någon. Dessa motioner handlar bl.a. om forskning angående pojkar och flickor i skolan. Som lärare vet jag att det är stor skillnad på hur man behandlar flickor och pojkar. En viktig sak som vi vänder oss emot är det europeiska forskningssamverkansområdet fusion. Om man skall kunna ta beslutet om avveckling av kärnkraften på allvar, då måste man börja satsa på alternativ energi och på andra typer av lösningar. Därför vill vi dra in anslaget till forskningssamverkan om fusion inom EG. Varför vill vi då satsa på regionala högskolor? 93 90 av högskoleanslagen går till de 11 största högskolorna med fasta forskningsresurser. De övriga regionala högskolorna får därför sina profiler dominerade av det lokala näringslivet, eftersom uppdragsfinansieringen är så stor. Uppdragsutbildningen skräddarsys då för arbetsgivaren. Vi tar principiellt avstånd från den typen av uppdragsutbildning. I den mån näringslivet vill hjälpa till att finansiera högskolan, skall det ske så att det utesluter styrning av innehållet i kurserna. Vi vill att det ekonomiska stödet till regionala högskolor ökar genom att de fasta forskningsresurserna byggs ut. Regionala högskolor saknar lång tradition, och det kan göra det lättare att pröva nya idéer som t.ex. tvärvetenskapliga projekt och småskalig ekologisk teknik. Fru talman! Med hänvisning till det jag har anfört yrkar jag bifall till samtliga reservationer som miljöpartiet står bakom eller är delaktigt i tillsammans med andra partier.

Fru talman! När vi nu från utbildningsutskottets sida tillmötesgår strävandena som funnits att sammanföra ett mycket stort antal betänkanden till ett fåtal debatter, får det naturligtvis konsekvenser för meningsutbytet. Jag hade egentligen lust att anknyta till den del av debatten som gällde remitteringen av kompletteringspropositionen till finansutskottet, och där man tog upp arbetsformerna. För utbildningsutskottets del, som är ett av de mest arbetstyngda utskotten, kommer koncentrationen och målsättningen att vid ett enda tillfälle behandla i stort sett hela utskottets kaka att betyda ganska mycket för den förändrade inriktningen av debatterna. Den här våren fick vi ändå ändå inte med allt. Det beror på att det finns en särproposition om ingenjörsutbildning. Den skall vi behandla tillsammans med andra tekniska yrken vid högskolorna i ett annat särskilt sammanhang. Annars skulle denna debatt ha omfattat ytterligare ett antal punkter. Det finns redan nu mycket att behandla. Dessa nio betänkanden innehåller 161 moment, och jag har sett att det finns 73 reservationer. Ett tiotal av dessa är följdreservationer, men det är ändå ganska många. Reservationsbilden är ganska splittrad. Det finns 55 stycken enpartireservationer, 11 stycken tvåpartireservationer och 7 stycken trepartireservationer. När man tittar på denna bild klingar Lars Leijonborgs ord litet konstigt. Lars Leijonborg talade om att han skulle försöka se var mönstren i debatten om utbildningspolitiken fanns. Ett mönster som Lars Leijonborg såg var att oppositionen vill häva en stagnation. Det fanns problem med byråkrati, och det fanns en öppen konflikt mellan departement och skolöverstyrelse. Det var ett mönster som Lars Leijonborg såg. Jag vet inte hur man kan utpeka detta mönster i de handlingar som vi har för debatt i dag. Det enda som Lars Leijonborg sade som verkligen kan relateras till debatten i dag gäller problemet med koncentration och utspridning. Jag skall återkomma till det senare. Det andra mönstret som Lars Leijonborg såg var att socialdemokraterna skulle stå svaga i utbildningsdebatten. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Det verkar dessutom som om Lars Leijonborg var förvånad, eller kanske litet ledsen, över att utbildningsutskottet har tagit initiativ. Han ställer frågan hur det skall gå på lång sikt och vad det skall bli av arbetsfördelningen. Jag tycker att det är bra om utskottet tar initiativ. Det har ju från alla partier efterlysts att riksdagen i större utsträckning skall vara aktiv. Jag tycker inte att man skall vara orolig, Lars Leijonborg, om detta realiseras i ett utskott vid en viss tidpunkt. Man skall snarare vara tacksam, inte minst från Lars Leijonborgs egna utgångspunkter. Frågan om vad vi socialdemokrater i utbildningsutskottet tycker kan jag gärna svara på. Vi tycker naturligtvis att det är en intressant situation när utskottet kan spela en roll i sammanhanget. Jag tror att det skulle vara intressant för alla som sitter i ett utskott. Jag har haft förmånen att få vara med länge, och jag har verkat i utbildningsutskottet sedan det tillkom 1971. Jag har alltså kunnat uppleva olika parlamentariska situationer. Jag kan väl säga utan att snegla åt något håll att det mest intressanta naturligtvis är när utskotten har en större självständighet. Sådan skapas givetvis när det finns minoritetsregeringar. Men jag vet inte om Lars Leijonborg blir orolig och hellre vill gå tillbaka till ett system med majoritetsregeringar och få mindre att säga till om i utskotten. Det verkade nästan så ett tag. Men den ståndpunkten får väl Lars Leijonborg utveckla mer. Om situationen är sådan, tycker jag att det är litet underligt. Jag tror att det är litet svårt att finna ett mönster i alla dessa handlingar med en så splittrad reservationsbild. Möjligen finns det några undantag, och jag skall beröra några av dem. Ett problemområde, som bl.a. Lars Leijonborg har tangerat, är frågan om de mindre och medelstora högskolorna. Nu föreslår vi att det skall bli en ny högskoleenhet i Trollhättan-Uddevalla från den 1 juli 1990. Motivet är helt enkelt att vi tycker att verksamheten har ett betydande omfång och har en viss tidsmässig permanens. Omfånget kommer att förstärkas ytterligare när den tvååriga ingenjörshögskoleutbildningen införs. Vi tycker faktiskt att det är bra om ansvaret för denna rätt stora och permanenta verksamhet kan koncentreras, i stället för att, som det är, nu ett stort antal högskolor var för sig delar på ansvaret. När man har inrättat högskolan Trollhättan-Udevalla kommer det att finnas 16 mindre och medelstora högskolor som är väl spridda över landet. Med hänsyn till de begränsade resurser som antagligen alltid står till förfogande tycker vi i utskottet att det är dags att sätta en gräns för att hindra tillkomsten av ytterligare högskoleenheter av detta slag. Därför föreslår vi ett tillkännagivande till regeringen att inga ytterligare högskoleenheter av detta slag skall inrättas. Regeringen föreslår ju att man skall sätta strecket ovanför Trollhättan-Uddevalla. Men där har vi gjort en annan bedömning, och vi menar att man skall sätta strecket under Trollhättan-Uddevalla. Man kan naturligtvis som Birger Hagård och Lars Leijonborg diskutera hur många högskoleenheter det skall finnas. Om jag minns rätt, även om meningarna om de mindre och medelstora högskolorna har varit delade vid olika tidpunkter, fick den senaste högskolan Karlskrona-Ronneby knappast någon reservation. Jag har för mig att det till slut blev enighet till slut i ärendet. Nu markerar moderaterna sin ovilja mot att inrätta den här högskolan. Jag har svårt att se att man kan göra detta till en stor principiell fråga. Det är naturligtvis en bedömningsfråga där man kan handla olika. Vi socialdemokrater, tillsammans med andra partier menar att detta var en riktig avvägning. Men vi menar också, och där tror jag att moderaterna stöder oss, att det nu kanske är dags att sätta ett streck för fler enheter av detta slag. Jag kanske skall passa på att säga några ord om vad utskottet anför i det här sammanhanget om högskolans roll rent allmänt. Det gäller alla högskolorna, universiteten, de stora fackhögskolorna, de små fackhögskolorna och de mindre och medelstora högskolorna. Alla ingår i ett nätverk i landet, och de skall samverka och komplettera varandra. De har ju alla ett ansvar för utbildningens kvalitet. Det ansvaret begränsas inte till län eller andra administrativa enheter. Man skall här inte se några länseller landskapsgränser. I en passus i Larz Johanssons anförande tyckte jag mig märka en reminiscens av detta länstänkande som har frodats på många håll. Han sade nämligen att det finns ett förslag om att klyva högskolan i Eskilstuna Västerås, bl.a. därför att det går en länsgräns däremellan och att det ställer till problem och besvär. Det är möjligt, men jag vill hävda att länsoch landskapsgränser liksom andra administrativa gränser och enheter inte skall vara några hinder för högskolorna. Det tycker jag är viktigt att understryka. Utskottet har alltså en skrivning på den punkten. Vi har det inte minst därför att det i olika dokument tidigare, även i regeringens propositioner, har stått talat om att man skall ha som målsättning att ha en högskola för varje län. Jag tycker att man skall ha högskolor spridda över hela landet och att man inte skall snegla för mycket på administrativa indelningar och enheter. Detta understryks också av att det inte finns några upptagningsområden för högskolorna till skillnad från andra skolformer. De mindre och medelstora högskolorna berördes också i ett annat avseende i ett av de betänkanden som vi nu diskuterar. Det gäller forskningen. Det finns ett flertal helt olika uppläggningar av hur man skall ordna forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. Centern går längst enligt min mening och vill ha fasta forskningsresurser vid ett stort antal högskolor. Folkpartiet väljer något slags medellinje. Vpk vill att man skall analysera hur forskningen skall se ut i framtiden vid dessa högskolor och beställer en strukturplanering till 1993 års forskningspolitiska proposition. Utskottet anser att man inte skall göra några uttalanden i den frågan nu eller ändra på riktlinjerna. Jag tycker att det här är en fråga som i eminent mening hör samman med den forskningspolitiska propositionen nästa år. Då får man väl föra denna diskussion. Jag vill emellertid gärna säga ett par ord till om problemet. Jag skall börja med ett par konstateranden, och då talar jag om de mindre och medelstora högskolorna som helhet, som totalt begrepp. Jag vet att det finns variationer. Några talare har tidigare varit inne på det. Det är klart att jag är medveten om det. Om man tar dessa skolor som en helhet är det för det första så att de har en stor andel icke forskningskompetenta lärare. För det andra får de en mycket ringa del av sina forskningsmedel ifrån sektorsorgan och forskningsråd. Därför har jag kommit fram till att det allra viktigaste för de mindre och medelstora högskolorna nu faktiskt är att de ges resurser att sända fler lärare på forskarutbildning. De på detta sätt forskarutbildade lärarna skall i framtiden ges möjlighet att oftare och mera kontinuerligt länkas in i forskarlag som arbetar med kvalitativt goda projekt. Ifrån moderaterna och folkpartitet har man tagit upp tanken på att lektorerna skulle få forska i tjänsten. Man har fört fram tanken på att en tredjedel av tjänstens tid skulle användas för forskning. Man anser att det är ett medel som skulle göra de mindre högskolorna bättre ställda i det avseendet. Jag skall inte neka till att det kan vara en väg att gå. I Norge, som ligger oss nära, vet vi att man har system med ungefär samma inriktning. Jag vill dock minnas att tjänsterna där består till hälften av forskning och till hälften av undervisning. Vilka medel man än använder tror jag att det för framtiden är nödvändigt att lärarna, framför allt lektorerna, får möjlighet att forska på ett annat sätt än tidigare. Sedan är jag väl inte lika övertygad som Birger Hagård om att detta kan ersätta att man skulle få fasta forskningsresurser. Det är möjligt att man måste välja flera medel och olika linjer att gå fram på i framtiden. Det här är dock frågor som är speciellt vikta för att tas upp i den forskningspolitiska propositionen. Vi får vänta med denna diskussion. Jag har behov av att återigen säga i det här sammanhanget när man talar om forskning vid de mindre och medelstora högskolorna att det, även om en eller annan högskola skulle få den eftertraktade beteckningen universitet och även om fasta forskningsresurser skulle tillordnas ytterligare någon högskola framöver, ju aldrig kan komma att gälla alla de 16 skolorna. De allra flesta av dessa skolor kommer alltfort under all överblickbar tid att få ta sig fram på annat sätt. Den viktiga frågan tycker jag är hur man skall lösa forskningsanknytningen, forskningen och inlänkningen i det aktiva arbetet i forskarsamhället. Jag tror att man skall beakta att det, även om man löser frågan enligt de linjer som t.ex. centern förordar, bara kan bli fråga om att man löser den för några högskolor. De allra flesta högskolor måste vi ändå ha kvar i deras nuvarande status. Vi har helt enkelt inte resurser totalt i Sverige för att ha fasta forskningsresurser på ett mycket stort antal ställen i landet. När det gäller nya högskoleenheter har det nämnts tidigare här att vi nu är eniga om att man skall få en ny självständig högskoleenhet för fysisk fostran och idrott. Den skall ligga i Stockholm. Det får naturligtvis till följd att det centrum för idrottsforskning som inrättades i Stockholm den 1 juli 1988 —- en ganska ung företeelse — måste samordnas med den nya högskolan. Sannolikt kommer det också att få till följd att den nya högskolans relationer till Stockholms universitet, Karolinska institutet och lärarhögskolan i Stockholm måste begrundas och övervägas. Nu har regeringen föreslagits få i uppdrag att förelägga riksdagen ett förslag så att denna högskola kan starta senast den 1 juli 1992. Vi tycker att det är en ganska bra lösning i det här läget. Flera talare har tidigare varit inne på journalistutbildningen. Det har varit stor enighet kring journalistutbildningens längd, uppläggning, dimensionering och en rad andra ting. Det är egentligen bara frågan om lokaliseringen som det har blivit mycket ståhej kring. Inte mindre än sex orter har föreslagits i olika sammanhang. Utskottet har nu förordat Sundsvall-Härnösand. Det finns det två motiv till. Det ena är att en förläggning dit skulle stärka högskolan och bredda utbudet, och det andra är att den befintliga informationslinjen som finns där avses bli allmän linje 1990/91. Den socialdemokratiska gruppen i utskottet står för fyra reservationer i de nio betänkanden som vi nu debatterar. En av dessa reservationer är en följdreservation. Jag skall enbart kommentera den av reservationerna som gäller beställning av en förstärkning till Umeå universitet på 30 milj.kr. 1990/91, vilket flera talare har varit inne på. Vår invändning gäller egentligen det orimliga i att i förväg binda sig för en så stor förstärkning till en enda högskola, därtill utan att behovet har vägts emot andra högskolor i en mera samlad beredningsprocess. Utskottsmajoriteten är ytterligt preciserad när det gäller destinationen av satsningarna. Samtidigt talar man om satsningar som skulle ha betydelse för Norrland. I så fall tycker jag att det kanske hade varit klokare att fördela satsningarna på flera högskolor i Norrland. Vi har åtminstone en högskola i Luleå som har fasta forskningsresurser. Det betänkliga ligger egentligen inte i ett enstaka fall som det här. Det blir betänkligt och oroväckande om det skulle bli en vana eller upphöjas till regel att man ur sitt sammanhang plockar ut en enda högskola, det må vara vilken som helst. Det kan då bli en stor karusell av detta, och man föregriper den samlade beredning som är vanlig i sådana här sammanhang. Det kanske då inte längre blir så roligt med sådana enstaka påslag. Flera talare har också tagit upp värderingen av utländsk högre utbildning. Moderaterna och folkpartiet har en reservation där man talar om att UHÄ:s arbete skall förstärkas och omprövas. En del påstår att det skulle bli mera aktivt. Jag tycker att reservationerna i dessa stycken andas en ganska ogrundad pessimism om möjligheterna att hantera verksamheten. Vid kontakter med UHÄ har jag erfarit att en ökning av den balans som uppstod kring 1986/87 nu har kunnat hejdas. Genom extra åtgärder har man satt in en del resurser för att beta av balansen. När det gäller att värdera utländsk högre utbildning måste man successivt bygga upp kompetensen. Först därefter kan man kanske schablonisera en del åtgärder. Antalet avgjorda ärenden har faktiskt också ökat. Det finns exempel på att arbetet uppskattas, både i Sverige och på andra håll. De farhågor reservanterna har för att Sveriges trovärdighet i internationella sammanhang skulle bli lidande av detta tror jag, uppriktigt sagt, inte att det finns något fog för. Björn Samuelson talade om att han hade fått bifall till ytterligare fem miljoner till UHÄ:s disposition för att öka studentutbytet. Det äger sin riktighet. Vi tycker att det är bra att man utökade den summan. I några inlägg tidigare har det framskymtat att Sveriges ställning skulle vara ganska usel med internationella mått mätt. Birger Hagård tar alltid chansen att dra till i sådana här sammanhang. Han sade att han var på en konferens för någon vecka sedan och lyssnade till ett anförande av en avsutten unversitetsrektor. Jag råkade också vara där och lyssnade på detta anförande. Jag lyssnade dock även på andra anföranden, Birger Hagård. Om jag skall vara frank, tror jag nog att den tidigare rektor som Birger Hagård åberopar står ganska ensam i sin utrerade kritik mot svenskt högskoleväsen. Det fanns faktiskt personer både från andra högskolor i landet och från utlandet som gav en annan bild. Rektorn från Halmstad avlöste den tidigare rektorn, som Birger Hagård refererade till, i talarstolen. Han gav en helt annan bild av läget. Vi hade gäster från utlandet, som också gav en helt annan bild av situationen i Sverige. Jag tror att man skall vara försiktig och inte bara lyssna på en person när man är på en konferens, Birger Hagård. Man skall nog lyssna på allihop, så får man ett bättre underlag för att göra bedömningar. Ute i Europa, inom EG, betraktas nog inte Sverige längre som någon dålig partner i dessa sammanhang. Jag tror att man på EG-håll, i Bryssel, anser att mångfald är ett värde i sig. Då kan det nog vara bra att se på det svenska utbildningssystemet. Det har jag fått klart för mig. Det är nog på samma sätt inom Nordplus, som är ett nordiskt samarbetsprogram. Däri ingår studentutbytesverksamhet. Det finns inga tecken på att de andra nordiska länderna skulle tycka att Sverige är mycket dåligt i detta sammanhang, och ha någon negativ värdering av svensk högre utbildning. Det brukar ibland sägas att vi har korta utbildningar i Sverige jämfört med utlandet. Man kanske då skall fundera över hur långa läsåren är i Sverige. När man sedan skall ekvivalera, kanske man kommer fram till att en utbildning som är tre år i Sverige kan vara väl så lång som en utbildning som är fyra år på andra håll, beroende på hur undervisningstiden läggs ut. Inom EG:s studentutbytesprogram, ERASMUS, som vi arbetar aktivt för att komma med i, räknar man med att ungefär 5 96 av de studerande någon gång under sin studietid skall tillbringa en termin i ett annat land. Gör man en uppskattning i högskolan i Sverige visar den att ungefär 4-5 Jo av de svenska studenterna redan nu studerar en kortare eller längre tid utomlands. Den siffran kan börja stiga nu, när man har fått reformen av studiemedelssystemet, som innebär att man får ta med sig studiemedel när man studerar utomlands. Även genom Nordplusprojektet kan denna andel stiga. Det visar sig nog att avtal som ingås om studentutbyte ökar verksamheten en hel del. Det finns heller inga uppgifter om att det vid slutandet av avtal mellan högskolorna finns något motstånd mot att ingå nya avtal med svenska högskolor. Om den svenska utbildningen hade varit konsekvent och hårt nedvärderad utomlands, skulle man ha kunnat tänka sig att det var svårt att sluta avtal om utbyte. Birger Hagård citerar gärna dem som nedvärderar svenskt utbildningsväsen och svensk högre utbildning. Jag tog del av uppgifter i några tidningar häromsistens att både den avgående och den tillträdande rektorn för Uppsala universitet tyckte att den svenska utbildningsnivån står sig väl internationellt sett. Man får, när debatten om EG och högre utbildning förs i Sverige, intrycket att Sverige skulle riskera att hamna utanför, därför att den högre utbildningen i Sverige skulle vara så dålig. Det tillbakavisar både den avgående och den tillträdande rektorn vid Uppsala universitet. Det finns alltså personer som borde vara väl skickade att bedöma detta, som tycker annorlunda än den person Birger Hagård citerade. Det måste man tänka på när man försöker göra en bedömning av den svenska högre utbildningen. Det finns mer att säga i denna fråga, men jag känner på mig att jag redan har använt ungefär den tid jag har fått mig tillmätt här. Låt mig emellertid som slutvinjett säga, på tal om Sverige och omvärlden, att Sverige satsar ganska mycket — 3 26 av BNP — på forskning och utveckling. Vi ligger högt, för att inte säga högst i världen. Det kan vara en punkt att tala om. Forskningsanslagen har också ökats i och med de forskningspolitiska propositionerna, vilket kan vara värt att notera. Den senaste propositionen innebar 360 miljoner till utbildningsdepartementet. OECD:s utvärderingar visar också att Sverige har mer att lära ut, kvalitativt, än att lära av andra. Forskningsrådens utvärderingar är också ganska bra, framförallt NFR:s utvärderingar. De ger höga betyg åt Sverige på alla områden. Ibland brukar man också nämna hur mycket som citeras av svenska forskare i skrifter. En undersökning som har gjorts visar att Sverige ligger mycket bra till när det gäller genomsnittet av citat ur forskningsrapporter från Sverige. Det finns alltså ett stort antal punkter som visar att vi ligger hyggligt till och att vi inte behöver skämmas för våra högre utbildningar. Det kan vara värt att påpeka någon gång när man debatterar högre utbildning. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade till utskottets betänkande och på övriga punkter till utskottets hemställan.

Fru talman! Lars Gustafsson tog upp den diskussion jag initierade om mönstret i utbildningspolitiken, att utbildningsutskottet tar så många initiativ och ändrar så mycket. Jag tycker det är en intressant diskussion. När man skall bedöma hur mycket sådant det förekommer räcker det förstås inte att se på hur många reservationer socialdemokraterna avlämnat. Vi vet ju alla att socialdemokraterna i utskottet i flera fall naturligtvis hade föredragit en annan utgång men ändå inte reserverat sig. Så lojal är man ju mot regeringen, särskilt i anslagsfrågor, att man som alltid utgår från att utskottet skall göra som regeringen vill. Sedan lyckas man inte alltid uppnå det. Man kan sedan föra en diskussion om huruvida detta är bra eller dåligt. Jag tycker naturligtvis att folkpartiets utbildningspolitik är bättre än socialdemokrater nas. Om den får större genomslag än den annars skulle ha fått, är det naturligtvis positivt. Å andra sidan har vi ju ett slags arbetsfördelning. Låt mig ta ett exempel ur högen. Utskottet föreslår att en ny idrottshögskola skall inrättas i Stockholm. Detta sker med bifall till en enskild moderatmotion och med anledning av en partimotion från folkpartiet. Även förslaget att inrätta en ny högskola i Uddevalla/Trollhättan utgår från motionsförslag. Bakom regeringens propositioner står, även om man ibland inte kan tro det, flera tiotal tjänstemän i departementet och flera tiotal tjänstemän på UHÄ. Bakom de motioner som väcks i riksdagen står däremot en enskild ledamot eller i bästa fall en utredningssekreterare på något partikansli. Om det i längden blir på det sättet att riksdagen fattar beslut på grundval av motioner i stället för på propositioner är risken att beslutsunderlaget blir något sämre. Nu kan vi ju också tala mer öppet om den avgångne utbildningsministern, men jag skall inte falla in i några ”bildtska” ordval. Låt oss säga att Lennart Bodström har befordrats till ambassadör i Oslo. Jag tycker att Lennart Bodströms tid som utbildningsminister var en svag period i utbildningspolitiken. Kanske beror det också på att vi har en ovanligt stark utskottsordförande, vad vet jag. På kort sikt tror jag i och för sig att det som nu sker är ganska bra, och jag är mycket nöjd med de resultat som vi har uppnått. Men om t.ex. den konflikt mellan departementet och universitetsoch högskoleämbetet som det har stått om i tidningarna och som jag tror bidrar till försvagningen av regeringspolitiken fortsätter, tror jag att det kan få olyckliga konsekvenser.

Fru talman! Nej, ingalunda vill jag svartmåla förhållandena inom det svenska högskoleväsendet. Jag tycker inte heller att det finns någon anledning att inta en försvarsattityd som Lars Gustafsson gör. Visst finns det fortfarande sådant som är bra i svenskt utbildningsväsende när det gäller den högre utbildningen och även när det gäller forskningen, inte minst på den medicinska och på den naturvetenskapliga sidan. Men det finns också sådant som förvisso inte är bra, vilket vi inte skall sticka under stol med. Dit hör t.ex. språkkunskaperna i andra språk än engelska. Språkkunskaperna blir allt sämre hos den yngre generationen. Och forskningen och utbildningen på det samhällsvetenskapliga och humanistiska området är inte tillfredsställande. Där behövs stora insatser. Institutionerna är nästan genomgående små och svaga, och det är ont om kvalificerat folk. Staffan Helmfrid är nog inte ensam om de kritiska synpunkter som han för fram. Det kan ju inte undgå Lars Gustafsson att det förs intensiva debatter i våra dagstidningar. Gunnar Bäckström i Umeå har haft diverse synpunkter på detta, för att nämna en av dem som deltar i den debatten. Positivt var det emellertid att Lars Gustafsson sade att forskning i tjänsten är en utväg som han mycket väl kan tänka sig. Vi har ju inte föreslagit att detta skall ske omedelbart, utan vi ville att regeringen skulle komma igen i den forskningspolitiska propositionen med förslag i denna riktning. Uppenbarligen kan vi hoppas att en tredjedel av tiden skall ägnas åt forskning, vilket vi inte heller har bundit oss för, utan det är bara en exemplifiering i sammanhanget. Givetvis kan vi tänka oss olika modeller för att förstärka forskningen i de mindre och medelstora högskolorna, ungefär på det sätt som Lars Gustafsson själv har föreslagit. Till sist vill jag göra en reflexion när det gäller Trollhättan-Uddevalla. Kan vi nu lita på att denna punkt är satt? Det som var högsta sanning i januari och fortfarande i februari underkänns nu totalt några månader senare. Vad vi moderater har gjort är att vi har dristat oss till att säga att det var en viktig analys som de båda utbildningsministrarna Bodström och Göransson hade gjort i detta sammanhang. Vi instämde i deras synpunkter. Vi ville ha största möjliga flexibilitet. Vi tror inte att det är bra att man låser fast sig vid en organisation när det på 90-talet kommer att ställas många och nya krav på den högre utbildningen. Kan vi lita på detta, eller kommer regeringen att inta en annan ståndpunkt om det händer något nytt i morgon?
Fru talman! Jag vill anknyta något till frågan om stoppunkten för nya högskolor. Icke förty vad utskottet har sagt har vi beställt en ny högskola, en idrottshögskola i enlighet med en moderatmotion. För att det inte skall bli någon missuppfattning om länsgränserna vill jag till Lars Gustafsson säga att länsgränserna självfallet inte skall vara någon gräns när det gäller elevernas upptagningsområde eller utifrån några andra administrativa utgångspunkter. Men det är en styrka för ett län att ha en egen högskola. Att vi har haft som ett mått att man skall ha en högskola i varje län kan vara ett mått på spridningen. Faktum är att engagemanget både från myndigheterna i ett län och från näringslivet i ett län är mycket viktiga för en regional högskolas utveckling. Sådant märks naturligtvis inte i Storstockholmsområdet, men när man kommer ut i landet framgår detta klart och tydligt. Landets länsstyrelser i gemen använder faktiskt ganska stora resurser av sina regionalpolitiska anslag till satsningar på sina högskolor för att få en bättre bredd i utbildningsutbudet osv. De finansierar inte själva grundutbildningen, men de finansierar åtgärder som syftar till att stärka utbildningen. Utbildning är ett mycket viktigt regionalpolitiskt instrument ute i landet. Det är därför det är ganska viktigt att det finns en högskola i det egna länet. Jag vill sedan ta upp satsningen i Umeå. Argumenten klingar litet svagt, Lars Gustafsson. Förra året, under löpande budgetår och av någon händelse i lagom tid före valet, företogs en kraftfull satsning på den tekniska sektorn i Luleå, utan att några långsiktiga bedömningar gjordes. Nu, samtidigt som vi diskuterar satsningen på Umeå universitet, kan vi på s. 7 i kompletteringspropositionens bil. 7, som handlar om utbildning, läsa att 20 milj.kr. nu skall satsas på högskolan i Sundsvall-Härnösand. Det preciseras vilka utbildningar detta skall gälla och vart pengarna skall gå. Då handlar det inte om någon långsiktig bedömning, där det hela skall sättas in i något sammanhang och vägas mot andra högskolor. Förlåt mig, men Lars Gustafssons argument bär inte riktigt ända fram. Det är klart att det är skillnad på kompletteringspropositionen, eftersom de 20 milj.kr. som satsas i Sundsvall-Härnösand ju är ett led i regeringens åtstramningspolitik.

Fru talman! Jag tycker inte att de beslut om ändringar som vi fattar i riksdagens utbildningsutskott är dåligt förberedda eller dåligt genomgångna. Ibland skulle man dock behöva litet mer tid för att diskutera igenom olika satsningar. Man hade t.ex kunnat väga behovet av en satsning på Umeå mot en satsning på utbildning av förskollärare. Nu gavs tyvärr inte den möjligheten. Det är en viktig framtidsfråga. Det som vi i dag skall fatta beslut om kan folk läsa om i betänkandet och till viss del i protokollet. Det är viktigt att vi tar sats och talar om vad vi vill göra i fråga om högskolepolitiken framöver. En viktig fråga är forskningen i de mindre och medelstora högskolorna. Lars Gustafsson säger att det näst intill är en princip att denna fråga hör ihop med det beslut som skall fattas i samband med forskningspropositionen 1990. Det kan jag hålla med om. Vpk har försökt hålla så rent som möjligt runt olika forskningspolitiska beslut, som skulle träda i kraft under pågående forskningsperiod. Därför begär vpk att det skall finnas strukturplaner för de nya medelstora högskolorna i forskningspropositionen 1990 beträffande forskningsverksamheten. Jag måste konstatera att den här principen är full av håligheter, Lars Gustafsson. Varför föreslår t.ex. utskottsmajoriteten, i enlighet med regeringens förslag, att en Saab-professur skall inrättas vid universitetet i Linköping under pågående forskningsperiod? Varför kommer regeringen med alla dessa förslag om forskning i kompletteringspropositionen, som vi kunde ta del av i går? Jag vill gärna få en förklaring till varför en del kan bryta mot principer och andra inte.
Fru talman! Jag skall först ta upp det här med utbildningen i Umeå. Vi har stött satsningen på Umeå för att man skall rekrytera studerande från hela Sverige, alltså en regionalpolitisk förstärkning, men även för att förstärka miljöoch hälsoskyddslinjen, som ingår i naturvetenskapliga fakultetens område. Vi anser att det blir en mycket starkare satsning på miljöoch hälsoskydd. Sedan har jag en fråga angående journalistutbildningen. I höstas reserverade sig miljöpartiet för att journalistutbildningen skulle läggas i Sundsvall. Ärendet var bordlagt i utskottet i nästan en och en halv månad nu under våren. Vi hade där två alternativ, antingen Umeå eller Sundsvall. Helt plötsligt hörde jag då, innan vi hade justerat betänkandet, statsministern i Sundsvall tala om att journalistutbildningen skall ligga i Sundsvall. Jag skulle gärna vilja veta hur det har gått till.
Fru talman! Får jag först till Lars Leijonborg säga att han är onödigt oroad. Det verkar nästan som om han tycker att det skulle komma ett bättre beslutsunderlag från regeringen, och att vi har litet dåligt på fötterna i utskottet när vi har tagit annan ställning än i propositionen. Jag måste då fråga Lars Leijonborg varför han är med om att skapa en sådan situation. Det är bara att se till att propositionerna går igenom. Man kan avstå från att yrka bifall i så stor utsträckning till sina motioner och se till att det alltid blir nederlag för motionsförslagen. Jag förstår inte vart Lars Leijonborg vill komma med sådan nervositet. Det jag sade, Birger Hagård, var att om man skall förmedla intryck så skall man försöka förmedla ett intryck som någorlunda är balanserat. Saklighet och balans är någonting som jag tycker att vi skall hålla på i varje fall när det gäller utbildning och forskning. Birger Hagård har inte lämnat en balanserad redovisning. Därför ville jag komplettera Birger Hagårds synpunkter med litet andra så att det i alla fall blir en balans totalt sett. Sedan vet jag inte om svensk samhällsvetenskap och humaniora är så dåliga som här görs gällande. Humaniora kan jag sämre, men samhällsvetenskap har jag viss möjlighet att bedöma. Det har gjorts en del utvärderingar på området, och det är inte så dåligt för Sveriges vidkommande. Så även där får man akta sig för att generalisera. Jag intog inte någon försvarsattityd, Birger Hagård. Tvärtom har jag visat att jag tycker att det är bra att man utreder hur verkligheten är för de mindre och medelstora högskolorna. Jag tror inte att någon är betjänt av att ha skygglappar. Det är först när man ser hur verkligheten är som man kan börja förändra den. Jag har skisserat hur jag tycker att man måste göra med de mindre och medelstora högskolorna för att de skall kunna spela sin viktiga roll. Sedan till Larz Johansson angående idrottshögskolan. Om man läser noga i betänkandet finner man att vi talar om att Trollhättan-Uddevalla var den sista vad gäller den typen av högskolor. Man är på det klara med — det tror jag att Larz Johansson också är — att specialhögskolor ju kan komma till. Larz Johansson sade att det var en styrka för ett län att ha en egen högskola —- ungefär så uttryckte han sig. Det kan jag hålla med om. Men jag tror att en egen högskola för ett län sett ur ett riksperspektiv inte är särskilt bra. Jag kan förstå att det kan underlätta vissa kontakter, men jag tror vi måste komma ihåg att de mindre högskolorna är riksrekryterande på samma vis som universiteten.
Fru talman! Min ståndpunkt är helt enkelt att jag skulle vilja ha bättre propositioner. Jag tycker att väldigt mycket av det som vi får från utbildningsdepartementet är illa förberett och slarvigt utrett. Med tanke på idrottshögskolan vill jag bara nämna att det häromåret gjordes en ganska hafsig utredning om forskningen på idrottsområdet. Det var ett av skälen till att vi fann det nödvändigt att väcka en motion. Sedan har vi löpt loppet ut och varit med om att driva fram ett riksdagsbeslut. Man skulle naturligtvis vara tryggare, om man på den punkten och på ett antal andra punkter hade hela utredningsapparaten och ämbetsverket bakom beslutet. Det förekommer en del undantag i och för sig. En del propositioner är någorlunda hyggliga. Jag vill dock säga att de flesta har väldigt stora brister. Därför har vi hamnat i denna situation. Får jag sedan säga att det var ganska signifikativt att när Lars Gustafsson i sitt anförande skulle försvara tesen att det ändå inte var så dåligt på det område som vi nu diskuterar, så tog han exempel på det som är bra helt från forskningsområdet. Jag tror att vi kan vara överens om att svensk forskning hävdar sig relativt väl internationellt. Lars Gustafsson nämnde de reala satsningar som görs och citatfrekvensen. Men vi har år efter år påpekat att det råder ett balansproblem, nämligen att de satsningar som görs på forskningsområdet inte motsvaras av en satsning på grundutbildning. Den klyftan blir mer och mer markant för varje år som går. Detta är ett av skälen till att folkpartiet via motioner har velat tillföra resurser till grundutbildningen.
Fru talman! Jag fick en känsla av att Lars Gustafsson tyckte att vi skulle ha en ordentlig rolluppdelning: Jag kritiserar och han försvarar, så får vi balans. Sedan säger han att han minsann inte hade några skygglappar. När han har gjort sina utredningar har han försökt se på verkligheten sådan den är. Det tror jag också han har gjort. Jag sade det förut, och jag vill säga det en gång till att jag tycker att det är en bra utredning som Lars Gustafsson har åstadkommit. Jag tycker att hans förslag till lösningar är väl värda att diskutera. Jag tror nog att vi kan konstatera att somligt är bra och att somligt är mindre bra när det gäller forskningen, och detsamma gäller den högre utbildningen. Vad vi samtidigt måste vara på det klara med är att vårt välstånd och våra möjligheter att göra oss gällande inte hänger på om vi är näst bäst eller ligger nummer tre, utan vi måste vara bäst på de flesta områden. Det är sådana förutsättningar som vi skall skapa på utbildningssidan.
Fru talman! Jag vill understryka det Lars Gustafsson sade om kvaliteten på svensk forskning. Jag har ungefär under ett års tid försökt att på ett djupare sätt följa presentationen av olika svenska forskningsresultat. Den slutsats jag drar är att det fördes en falsk debatt för ett år sedan om att kvaliteten på svensk forskning hotades om vi inte med stormsteg gick in i EG-samarbetet om forskning och utbildning. Jag drog också den slutsatsen att kvaliteten inte uttunnas om vi framöver ger forskningsmöjligheter till de mindre och medelstora högskolorna. I det sammanhanget vill jag passa på och säga att jag hälsar med glädje regeringens beslut om utbyggnad av lokalerna vid bl.a. högskolan i Karlstad. Till sist noterar jag att Lars Gustafsson inte svarar på min fråga om när principen om vilka forskningsbeslut som skall tas under pågående forskningsbeslutsperiod eller i samband med forskningspropositionen kan brytas.
Fru talman! Med risk för att bli anklagad för att så att säga svära i kyrkan vill jag upprepa frågan varför statsministern, enligt vad som rapporterats i nyhetssändningarna, uttalat att journalistutbildningen skall överföras till Sundsvall. Jag vill i och för sig säga att jag är mycket tacksam för det, eftersom det gynnar Sundsvallsregionen och bidrar till att kvinnor och ungdomar kan stanna där, men jag skulle vilja veta vad som är bakgrunden till uttalandet.
Fru talman! Jag hann inte svara på Björn Samuelsons fråga om man inte 26 april 1989 skall göra satsningar på forskning nu när de forskningspolitiska propositionerna har framlagts, och vilka principer som i annat fall skall gälla. Jag håller med Björn Samuelson, och jag har i olika sammanhang framfört kritik mot alla dem som bryter mot detta mönster. Jag har inte fått gehör för detta, men jag ser det hela som en uppfostringsfråga. Om det skall bli någon mening med de treåriga perioderna framöver måste både regering och oppositionspartier här i riksdagen avhålla sig från att under innevarande treårsperiod lägga fram större förslag. I annat fall kommer man aldrig in i treårscykeln, trots att vi alla är överens om att den är bra. Dess tillämpning skall sedan vidgas till att gälla även grundläggande utbildning och annan utbildning, t.ex. grundskolan och gymnasieskolan. Mitt personliga svar på frågan är alltså att man skall försöka att leva upp till denna princip. Jag har i de sammanhang där jag verkar kritiserat såväl propositionsskrivare som motionärer för det som här skett. Lars Leijonborg säger nu att det kanske står ganska bra till med forskningen men att det inte är så väl ställt med den grundläggande utbildningen i Sverige och att det kan finnas anledning att kritisera den. Självfallet finns det när det gäller forskning och grundläggande utbildning i Sverige sådant som kan bli bättre. Det vore dumt att förneka detta. När man varit med några år i sammanhanget finner man att kritiken under vissa perioder kan växa sig stark mot att forskningen är underförsörjd och dålig och mot att allt satsas på den grundläggande utbildningen. För ett antal år sedan fick vi höra det mycket ofta här i riksdagen. Då började man lägga om inriktningen och satsade mer på forskningen. Men när så sker möter man kritik i motsatt riktning: Nu är det fara å färde för den grundläggande utbildningen, och nu måste vi försöka satsa på den igen. Jag har kanske kunnat instämma i kritiken i båda fallen. Svårigheten är att se till att det blir en balans. Det blir gärna så att man klipper till med satsningar när någon av dessa två delar har gått ned litet grand. Den andra delen hamnar då under en viss period i skuggan. Det är möjligt att man kan förbättra tillståndet och få en mera balanserad satsning på både forskning och grundläggande utbildning — det är ju riktigt att de båda utbildningstyperna hör ihop. Den ena kan inte tänkas bort från den andra, utan de utgör en helhet. Birger Hagård frågade om vi i morgon kommer att ha en annan ståndpunkt beträffande behovet av ett streck för nya regionala högskolor. Jag kan bara för min del svara att jag i varje fall hoppas att vi inte skall ha någon annan ståndpunkt i denna fråga framöver. För den tid som man kan överblicka — man måste göra den reservationen — måste man anse att utbyggnaden är klar. Nu gäller det att se till att högskolorna i fråga får goda resurser framöver.

Fru talman! I utbildningsutskottets betänkande 18 behandlas en fempartimotion, Ub762, som har vunnit majoritet i utskottet. Jag är en av motionärerna bakom den motionen. I motionen konstaterar vi inledningsvis att uppbyggnaden av universitetet i Umeå är en av den svenska regionalpoli 49 tikens mest grundläggande satsningar. Personligen skulle jag vilja säga att det kanske är en av de få regionalpolitiska satsningar som över huvud taget har gett något resultat. Det är slående att satsningen på denna högskola liksom på andra högskolor gett så goda resultat. Det är också motivet till att vi har väckt vår motion. Vi vill att de regionalpolitiska medlen skall användas på rätt sätt. Det förtjänar också att nämnas att grundutbildningen rekryterar ca 75 9o av sina studenter från landets fyra nordligaste län. De flesta av dem som kan studera i Norrland stannar sedan kvar i arbetslivet i Norrland. Effekterna på näringslivet i regionen har varit mycket kraftiga, speciellt omkring högskolorna men även ute i länen. Detta minskar självfallet behovet av regionalpolitiska medel och skulle vara ett motiv för en omfördelning inom detta område. Lars Gustafsson sade i sitt anförande att pengarna borde fördelas mer till högskolorna i Norrland. Man kan dock konstatera att Umeå universitet sedan sin tillkomst har varit den högskola som haft den största andelen av grundutbildningen i form av distansundervisning. Det om något är en fördelning av resurserna till Norrland. Umeå universitet bedriver verksamhet vid lokala studiecentra i en rad inlandskommuner, som ofta är de som är mest drabbade av avfolkning och ungdomsflykt. Dessa centra är placerade i Övertorneå, Arvidsjaur, Storuman, Vilhelmina, Lycksele, Strömsund och Sveg, och dessa orter har dragit stor nytta av universitetets satsning. Universitetet medverkar även i andra former av utbildning i malmfälten, Skellefteå, Örnsköldsvik och Östersund. Vi har i motioner föreslagit åtgärder för att garantera en fortsatt positiv utveckling. Den grundläggande utbildningen är högskolans regionalpolitiskt viktigaste instrument. Tillgången på utbildning, såväl grundläggande yrkesinriktad utbildning som fortbildning och vidareutbildning, är en viktig lokaliseringsfaktor för både enskilda och företag. Ett decentraliserat kursutbud är det snabbaste och effektivaste sättet för universitetet att bidra till den regionala utvecklingen. De i motionen framförda förslagen, som vunnit majoritet i utskottet, förtjänar att upprepas och betonas, framför allt för undvikande av att regeringen manipulerar riksdagens beslut i sin behandling av dessa inför nästa års budget.

Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt. I utbildningsutskottets betänkande nr 24 behandlas ett annat av förslagen i samma motion. Utskottet föreslår inte bara en beställning till nästa års budget utan en direkt anslagsökning om 2 milj.kr. utöver regeringens förslag, också i detta fall av regionalpolitiska skäl. Härigenom skall universitetet ges möjlighet att besluta om användningen av dessa pengar ute i regionen. Jag är övertygad om att om universitetet får denna möjlighet, kommer det att satsa på t.ex. på Uminova, vars arbete är inriktat på företag i hela Norrland. Det är också det bästa sättet att uppnå regionalpolitiska effekter. Slutligen, fru talman, vill jag beröra utbildningsutskottets betänkande 23, där lokaliseringen av journalistutbildningen behandlas. Majoritetens ställningstagande är ett hot mot kvaliteten på journalistutbildningen. Vi moderater anser att det enda rimliga stället att förlägga en journalistutbildning till är Umeå, eftersom det klart har sagts att den skall lokaliseras till en högskoleort i norra Sverige. Det är endast Umeå som har förutsättningarna att uppnå det utbildningsresultat som är behövligt i journalistutbildningen. Det behövs en forskningsankytning, och den finns vid universitetet. Jag tycker personligen att det är förvånande att alla andra partier har en annan uppfattning. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Folkpartiets talesman i utbildningsfrågor, Lars Leijonborg, kunde i sitt huvudanförande konstatera att ett nytt mönster växer fram beträffande riksdagens behandling av regeringens förslag. Allt oftare måste riksdagen gå in och korrigera i de otillräckliga och felaktiga bedömningar som har gjorts från kanslihusets sida. Bara detta sista dygn har tiotals förändringar och förbättringar gjorts i förhållande till regeringsförslagen. Det gäller kulturpolitiken men också i hög grad högskoleutbildningens område. För oss riksdagsmän från Västsverige är detta något av en historisk dag. Ett stort antal motioner av riksdagsmän från praktiskt taget alla partier har av alla partiföreträdare i utbildningsutskottet — utom moderaterna — tagits till intäkt för att föreslå att riksdagen bifaller våra önskemål om en ny högskola i det västsvenska Fyrstadsområdet. Vad vi i dag bevittnar är att ett ihärdigt lokalt opinionsarbete kan leda till seger över stelbenta och centralistiska principer. En riksdagsmajoritet är beredd att ta det ansvar som den nyss avgångne utbildningsministern Bodström och regeringen inte var beredda att ta. Nu kommer riksdagen att ge kommunerna Vänersborg, Lysekil, Uddevalla och Trollhättan klartecken för en högskola inom det som har kallats Fyrstads högskola, numera benämnd högskolan i Trollhättan-Uddevalla. Enligt framstående forskare kan utvecklingen på sikt gå mot ett antal starka tillväxtregioner i landet. Dessa regioner kännetecknas främst av goda möjligheter till kommunikation och utbildning, dvs. infrastruktur i vid bemärkelse. I takt med att andelen förvärvsarbetande inom den renodlade, tunga industrisektorn minskar till förmån för expansion inom högteknologisk utveckling, servicesektor, småföretag och avknoppningar, ökar betydelsen av strukturanpassning till denna utveckling. Som vi har framhållit i bl.a. folkpartimotionen utgör utbildning på högskolenivå en möjlighet att hålla jämna steg med behovet av kompetent arbetskraft, och unga människors intresse för utveckling, nytänkande och arbete främjas. I omlanden Dalsland och Nordbohuslän stämmer detta väl in på beskrivningarna. Där finns ett näringsliv i stark förvandling, med många människors engagemang för en levande och expanderande region med framtidstro. Kommunerna har tillsammans tagit ansvar för högskoleutbildning under många år. I samarbete över länsoch kommungränser och med etablerade högskolor har utbildning erbjudits. Flexibilitet och öppenhet har varit kännetecken. Att sätta upp en högskola skulle dock snarast vara ett hot mot flexibilitet och rationellt resursutnyttjande, ansåg regeringen i budgetpropositionen. Att regeringen sade nej till en egen högskola i Fyrstad var så mycket mer förvånande som riksdagen våren 1987 beslöt att regeringen skulle låta utreda organisationen av en högskola i just detta område. Och utredningen var mycket klar i sin slutsats: en en högskola borde inrättas för Fyrstadsområdet senast den 1 juli 1992. Det var alltså ett tålmodigt, seriöst opinionsbildningsarbete och ett politiskt arbete över partioch sektorsgränser som såg ut att gå om intet genom att regeringen var oförstående. När utskottet därför nu har funnit att den totala högskoleutbildningen inom Fyrstadsområdet kommer att få en sådan omfattning och varaktighet när den nya ingenjörsutbildningen införs att inrättandet av en högskola är motiverat, har bandet mellan väljare och parlament visat sig vara starkare än regeringens strikta byråkratiska hänsyn. Genom utskottets ställningstagande kan det splittrade ansvaret för utbildningen samlas och verksamheten få en fastare organisation. Det är därför, fru talman, som jag med glädje och stor tillfredsställelse konstaterar att folkpartimotionen av ledamöter från Älvsborgsbänken liksom andra partiers likartade motioner föreslås få riksdagens stöd. Med det anförda vill jag under utbildningsutskottets betänkande 18, punkt 4i hemställan, yrka att riksdagen avslår den moderata reservationen nr 5 och bifaller utskottets förslag, vilket innebär att en ny högskola inrättas inom Fyrstadsområdet.

Fru talman! I den riksdagsbrådska som nu har börjat för våren finns det inte stort utrymme för enskilda motionärer.

Det är inte ofta enskilda motionärer får stöd från en riksdagsmajoritet, och jag tackar alltså för det stödet. Jag beklagar att socialdemokraterna har gått emot förslaget. Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över att läkarutbildningen i Umeå äntligen föreslås utökas med 20 platser. Denna ökning har försenats i över tre år av regeringen, och det är att beklaga. Vi kommer att få uppleva ett 1990-tal med mycket stor läkarbrist — det borde de ansvariga ha insett långt tidigare. Avslutningsvis vill jag säga att det i dag i riksdagen är en bra dag för Umeå universitet. Det är en bra dag för utvecklingen i hela övre Norrland. Det är en bra dag för den framtida läkartillgången i utsatta områden.

Herr talman! Jag är oerhört glad över att utbildningsutskottet har hörsammat en moderat motion om en självständig högskola för utbildning och forskning på idrottens område, förlagd till Stockholm. Behovet av en idrottshögskola är väl känt. Bl.a. har idrottsrörelsen starkt påvisat detta behov. Att förlägga idrottshögskolan till Stockholm anser jag vara självklart. Med den forskningsanknytning och de forskningsresurser som redan i dag finns samlade kring GIH i Stockholm, tillsammans med det traditionellt breda internationella kontaktnät som GIH har, kommer vi att få en idrottshögskola med mycket hög kvalitet. Detta kommer att gagna fysisk fostran och idrott på alla nivåer och områden. Idrottsvänner har all anledning att vara glada i dag.

Herr talman! Så sent som för fem år sedan, våren 1984, beslöt en majoritet av socialdemokrater och moderater att lägga ned förskollärarlinjen i Borås därför att det utbildades för många förskollärare i landet. Arbetslöshet hotade bland dem. Några linjer måste läggas ned, däribland den i Borås. Sällan har en sämre prognos ställts. I flera år har det varit mycket svårt att få utbildad personal till barnomsorgen. Det är kris inom barnomsorgen. Den beslutade utbyggnaden till det som kallas full behovstäckning kommer att skapa ännu större problem, inte minst i Sjuhäradsbygden, där kommunernas nya institutioner på barnomsorgens område av allt att döma inte kan tas i bruk därför att det inte finns utbildade behöriga förskollärare. Bristen på förskollärare i Borås och Sjuhäradsbygden är alltså stor och väl dokumenterad, bl.a. av socialcheferna i kommunerna i flera skrivelser. Just därför att vi vet att de studerande är så bundna till hembygden, måste denna utbildning finnas i Borås. Man kan tycka vad man vill om bundenheten, men den är en realitet både när ungdomarna söker sin utbildning och när de sedan träder ut på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation 5 till betänkande 22 om att förskollärarutbildning på nytt skall lokaliseras till Borås och att utbildningen bör omfatta 60 intagningsplatser. Jag noterar, herr talman, att det av allt att döma blir samma majoritet av socialdemokrater och moderater i år som förra gången, vilken lägger krokben för en förskollärarlinje i egen regi i Borås.

Herr talman! Först vill jag tacka utbildningsutskottet för den behandling som kraven på en utökning av hälsooch sjukvårdslinjen har fått samt för stödet till en utökning av försöksverksamheten med en förlängning av utbildningen. I övrigt skall jag tala om utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger. Riksdagen har satt upp målet ”en förskola för alla barn” 1991. Tankarna fastnar lätt vid kvantitativa mått. Så mycket av diskussionen handlar om antal: antal barn, antal platser, antal barn i kö osv. Men ”en förskola för alla” står för en bärande vision av en levande barnomsorg i den bemärkelsen att den skall ge upplevelser, vara kreativ, öppen för nya intryck och arbetsformer, fylld av nyfikenhet och arbetsglädje hos både barn och vuxna, och den skall grundlägga en demokratisk, mänsklig livssyn. Till de faktorer som avgör kvaliteten på dagis hör själva förhållningssättet mellan vuxna och barn samt mellan barnen. Samspelet mellan barn och vuxna måste fungera, inte bara i planerade verksamheter utan också i den fria lek som förblir en viktig del i all förskoleverksamhet. Detta innebär att personalens roll är central i barnomsorgen. Tillräckligt många välutbildade förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare är förutsättningen för en hög kvalitet i förskolan. Jag och mina medmotionärer har i vår motion angående utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger pekat på just detta. För det första handlar det om behovet av en ny barnpedagogisk utbildning, förlängd med en termin från fem till sex terminer. Barnomsorgsutbildningen saknar traditionell forskningsanknytning. Förlängningen skulle bl.a. ge sådana möjligheter samt fördjupade kunskaper. Praktikens omfattning och plats i grundutbildningen är av stort värde för att ge de studerande en verklighetsförankrad syn på sitt blivande yrke. Barnomsorgsyrkena behöver uppbackning och positiva signaler från olika håll, både från kommunerna i en satsning på kvalitet i verksamheten och på fortbildning och från riksdag och regering i form av ny grundutbildning. När det gäller barnskötarna kommer beslutet om treårig gymnasieutbildning att innebära att barnskötaryrket får en längre och en fördjupad utbildning. Utskottet hänvisar i betänkandet till att det är angeläget att universitetsoch högskoleämbetet reviderar utbildningsplanerna i den riktning som UHÄ har föreslagit, men inom oförändrad utbildningstid. Vi ser det som ett steg på väg, men inte tillräckligt stort. En förlängning skulle innebära många fördelar. För det andra gäller det dimensioneringen av antalet utbildningsplatser. Vi har med oro tagit del av socialstyrelsens prognoser över behovet av personal, men också av rapporter från verkligheten om att nytillskottet av personal är för litet även i kommuner med låg personalomsättning. Vi har i motionsyrkandet inte tagit ställning till något bestämt antal nya utbildningsplatser, utan har framför allt velat peka på behovet av fler platser. Detta är kopplat till dagens situation, då intresset för utbildningen blivit påtagligt större, vilket märks av att antalet sökande ökat till de flesta utbildningsorter. Stockholm är ett undantag, såvitt jag förstår. Vi tolkar det som en positiv effekt av riksdagsbeslutet om en ”förskola för alla barn” och de senaste årens rekryteringskampanjer. Den tidigare minskningen av antalet utbildningsplatser har många utbildningsinstitutioner klarat genom att öka och utveckla sin uppdragsutbildning. Det innebär att det i dag på flera håll finns resurser i form av lokaler och personal att använda till ett utökat antal nybörjarplatser. En viktig detalj när vi rör oss med siffran 3 216 nybörjarplatser, vilken framgår av budgetpropositionen, är att minst 550 av dessa är 50-poängsutbildning. Det är barnskötare med vissa år i yrket som på två och en halv terminer blir förskollärare. Detta är bra för kvaliteten, men det innebär inget tillskott av ny personal i barnomsorgen. Utskottet hänvisar till att ytterligare 120 nybörjarplatser finns i reserv och skall fördelas av UHÄ beroende på en senare bedömning av utbildningsbehoven. Vi ser gärna att den bedömningen överensstämmer med vår. Kopplingen en bra barnomsorg — välutbildad personal tycker vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet är utomordentligt viktig. Vi har fått visst, men ej tillräckligt gehör för våra två motionsyrkanden och avser att återkomma i denna fråga.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i det Maj-Inger Klingvall säger om vikten av en förbättrad kvalitet inom barnomsorgsutbildningarna. Det är därför som vi från vpk:s sida har föreslagit att man skulle inrätta en ny barnoch ungdomspedagogisk utbildning. Till de argument som Maj-Inger Klingvall har angivit för en sådan utbildning och för en förstärkning och en ökad dimensionering av utbildningen över huvud taget vill jag lägga att denna utbildning skulle gagna den politiska viljeinriktning som även vi från vpk står för nu, om ökade kontakter och samverkan mellan förskola och skola, barnomsorg och skola. Det skulle också gagna en samordning av vissa utbildningsmoment mellan lärarutbildningen för grundskolan och den barnoch ungdomspedagogiska utbildningen. Dessutom skulle, vilket Maj-Inger Klingvall tog upp, en ökad möjlighet att gå vidare till forskarutbildning uppnås med en förlängd utbildning. I det sammanhanget är det nödvändigt att konstatera att den uppfattning som både vpk och Maj-Inger Klingvall står för varken delas av regeringen eller av socialdemokraterna i riksdagens utbildningsutskott.

Herr talman! Riksdagen beslutade våren 1984 om nedläggning av förskolläraroch fritidsledarutbildningen vid högskolan i Borås. Redan vid detta tillfälle fanns det starka skäl för att påstå att beslutet var felaktigt. Efterfrågan på utbildad arbetskraft inom upptagningsområdet var stor, och antalet sökande till de båda utbildningslinjerna var högre än på flertalet övriga utbildningsorter. Det fanns anledning att varna för negativa konsekvenser av ett dåligt underbyggt beslut. Tyvärr togs ingen hänsyn till varningarna, och resultatet har blivit därefter. Bristen på utbildad arbetskraft är stor i regionen, vilket verkligen inte är till gagn för verksamheten på barnomsorgsområdet. Varje år efter det enligt min mening felaktiga riksdagsbeslutet har alla vi, som i våra hemkommuner har upplevt följderna av beslutet, begärt att en ändring skall komma till stånd, så att framför allt förskollärarutbildningen återinförs vid högskolan i Borås. Behovet av förskollärare i västra Sverige har kraftigt påtalats av länsarbetshämnder och kommuner. Varje år har dess värre vår begäran klingat ohörd, och den negativa utvecklingen har ytterligare förstärkts. Under de senaste åren har en utlokalisering av förskollärarutbildning ägt rum från Göteborgs universitet till Borås. Detta har givetvis varit värdefullt, men det är lika fullt en klart otillräcklig utbildning med hänsyn till behovet. Därtill kommer att det är fråga om ett provisorium, om vars beständighet stor osäkerhet råder. Utskottsmajoriteten hänvisar i årets utskottsbetänkande till att regeringen och riksdagen tidigare uttalat, att förskollärarutbildningen bör ske på en utbildningsort där också utbildning av grundskollärare äger rum, med hänsyn till samverkan mellan de båda utbildningarna. Detta sker ju inte i Borås, och därmed finns motivet för avslag på våra motionsyrkanden. Rimligen borde då detta förhållande också lägga hinder i vägen för utlokaliseringen av undervisningen från Göteborg till Borås, men så är det ju inte. Och vilken grundskollärarutbildning bedrivs i Halmstad? kan man undra. Var finns det konsekventa i utskottsmajoritetens ställningstagande? måste man ju också undra. Herr talman! Vid högskolan i Borås har tidigare bedrivits utbildning av förskollärare i egen regi. Förutsättningarna för att återinföra denna utbildning är goda. Behovet av utbildad arbetskraft för barnomsorgen är stort i regionen. Elevunderlaget är gott. Det finns således starka skäl för att utbildningen snarast kommer till stånd i enlighet med och i den omfattning som föreslagits i motioner — bl.a. av mig själv — till årets riksdag. Mitt förslag innebär en omfördelning av utbildningsplatser till förmån för Borås och således ingen utökning av det totala antalet platser.

Herr talman! Jag skall prata om en reservation i utbildningsutskottets betänkande 27, nämligen reservation 1. Den är föranledd av en motion av miljöpartiets ledamöter från Göteborg och handlar om matematiskt centrum vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Det kan tyckas att det är ett alltför litet och lokalt ärende för att ta upp tid i kammaren med så här i slutet av sessionen, när det är mycket ont om tid, men det är — som jag kommer till på slutet — långt mer än ett litet lokalt ärende. Vi vill i motionen att riksdagen hjälper den lokala opinionen att få till stånd en vettig placering av byggnaderna som matematiskt centrum vill uppföra. Situationen är den att Chalmers länge har planerat för ett matematiskt centrum, och högskolan behöver det, men platsen som man nu har valt är olämplig på flera sätt. Man måste riva 22 småhus från 1920 och 1930-talen, vilka har kulturhistoriskt värde. Det var till största delen de dåvarande arbetarna som byggde dessa hus med sina egna händer. De flesta var, efter vad jag har hört, aktiva i arbetarrörelsen. Husen utgör monument över deras språng uppåt i materiellt hänseende. Människor som bor där nu blir av med sina bostäder. Man naggar ett grönområde i kanten som kommunen har lovat att bevara. Biltrafiken i området kommer att öka. Man bygger 250 nya parkeringsplatser — det finns gott om parkeringsplatser förut i området. Det finns flera andra platser, närmare den övriga högskolan, som man kan bygga på. Där finns t.ex. en stor parkeringsplats som det är lätt att bygga på — man bygger på hälleberget — men där tänker högskolan anlägga restaurang och gräsmattor. Det kan också nämnas att det för närvarande finns en aktuell översiktsplan för Chalmers framtida utbyggnad. Kommunen håller på att arbeta med en, men den är inte klar. Det finns en mycket stark opinion emot det här bygget, att villaområdet skall rivas för att ge plats för ett matematiskt centrum. Medan kommunen arbetade med nya detaljplaner kom det in mer än 500 samrådsyttranden — jag tror att det var 522 — från enskilda sakägare och organisationer. Samtliga lokala partiorganisationer, sju stycken, var emot det här bygget, när de hade satt sig in i ärendet. Det står i motionen att moderaterna inte var emot, men de läste in handlingarna sedan och vände sig också mot det. De socialdemokratiska föreningarna gick t.o.m. till val på att bygget inte skulle bli av. Två dagar efter valet svek deras kamrater i byggnadsnämnden och förordade bygget. Socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna röstade sedan igenom matematiskt centrum i kommunfullmäktige den 2 mars i år. Det beslutet är överklagat till både länsstyrelse och kammarrätt. De partier som var emot i fullmäktige var miljöpartiet, vpk, centern och kds. Jag ser till min ledsnad att varken centern eller vpk ställer upp på reservationen här i riksdagen. Jag hoppas att de ändrar sig. Nu säger utskottsmajoriteten att den inte vill medverka till flera års försening i lokalplaneringen för Chalmers och matematiskt centrum. Det är inte sant att en annan placering behöver medföra förseningar. I budgetpropositionens sjunde huvudtitel föreslås riksdagen att ta med matematiskt centrumi en investeringsram på totalt 1,1 miljarder med byggstart senast juni 1992. Matematiskt centrum ligger på sjunde plats i utbildningsdepartementets prioriteringslista. På andra eller tredje plats ligger musikhögskolan i Göteborg, och där beräknar man börja bygga först i mitten av nästa år. Det behöver inte ta mer än ett till ett och ett halvt år att projektera om matematiskt centrum till att byggas t.ex. på parkeringsplatsen som jag nämnde förut. Det finns alltså utrymme inom budgetpropositionens tidsram. Från kommunens sida har politiker och tjänstemän lagt skulden på att byggnadsstyrelsen är omedgörlig. Man måste hålla fast vid gamla planer för att inte byggnadsstyrelsen skall sätta sig på tvären och fördröja det matematiska centret. Det var därför vi skrev motionen — vi ville att riksdagen skulle be regeringen hjälpa till att tala förstånd med byggnadsstyrelsen och Chalmers tekniska högskola. Men nu har det kommit fram nya intressanta uppgifter. I dag har jag fått reda på ett regeringsbeslut från den 26 januari i år, alltså före kommunfullmäktiges beslut om detaljplan, där regeringen ger byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera lokaler för ett matematiskt centrum och säger att detta får kosta 117 miljoner. Man hänvisar till ett byggnadsprogram som byggnadsstyrelsen redovisat den 5 juli 1986, långt innan planarbetet i Göteborgs kommun påbörjats. Återigen har regeringen styrt skeendet utanför de demokratiska reglerna. Här handlar det inte om ett geografiskt begränsat byggnadsärende och om de människor som nu måste flytta. Byggnadsstyrelsen har sagt till dem att man inte bryr sig om att ärendet är överklagat till länsstyrelse och kammarrätt, för regeringen har sagt att centret skall byggas. Det handlar om rättsstaten och demokratin. Får jag tid, herr talman, att läsa ur regeringsformen?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 Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.” Med det citatet stöder jag Eva Goés yrkande om bifall till reservation 1.

Herr talman! Elisabet Franzén tillförde en del nya uppgifter och ny information om det ärende som behandlas i reservation nr 1 till utbildningsutskottets betänkande nr 27. Efter att ha hört hennes inlägg är jag beredd att vid en votering stödja reservationen av Eva Goéös.

Herr talman! Det är ett stort område som har debatterats nu under några timmar. Bl.a. har debatten handlat om utbildningar inom sjukvården. Där finns det många brister. Jag har full förståelse för att man måste prioritera och att man nu kanske i första hand har satsat på att få fler människor att söka sig till utbildningarna inom vården. Men eftersom jag själv är laboratorieassistent och hör till dem som är mellanutbildade och eftersom jag under många år levt tillsammans med andra mellanutbildade vet jag att det i denna grupp — de flesta är kvinnor —- finns mycket lojala och kompetenta personer, som hittills inte ställt några höga krav för sin egen del. Men den senaste tiden har visat att tålamodet börjar tryta hos mellangrupperna. Jag anser att det är ett slöseri för samhället om fler av dessa tröttnar på att arbeta i vården. De har en svår mellanställning och har stort behov av bra både grundoch vidareutbildning. Därför vädjar jag till kammarens ledamöter att inför nästa budgetår mer beakta de här gruppernas behov. Det är framför allt tankegångarna i två motioner som behandlas i betänkande 21 Prot. 1988/89:104 som jag då tänker på. 26 april 1989 I en motion där jag står som första namn tar vi upp en 40 poängs påbyggnadslinje för sjuksköterskor och laboratorieassistenter. Jag tänker också på en förbättring och förlängning av laboratorieassistentutbildningen. Eftersom jag själv är laboratorieassistent vet jag att laboratorieassistenterna i högsta grad behövs i framtiden, inte bara inom läkemedelsindustrin utan även inom vården. Vårt arbetsfält har haft en explosionsartad utveckling sedan jag blev färdig som laboratoriesjuksköterska. Det ställs numera mycket stora krav på dem, och de behöver en bred utbildning. Jag vädjar som sagt till kammaren att inför nästa budgetberedning tänka litet mer på dessa grupper.

Herr talman! Låt mig bara som en kommentar till vad Elver Jonsson sade om högskolan i fyrstadsområdet, och även som en förklaring till människor i området, säga att vi riksdagsmän som lever och verkar i fyrstadskommunerna har kommit överens om att inte gå upp i denna debatt. Det har vi gjort av två skäl — dels med hänsyn till kammarens tid, dels därför att vår glädje över det kommande beskedet är så självklar för oss alla. Självfallet tycker alla riksdagsmän i området att det är en stor dag i dag när vi skall fatta beslut om en högskola i området. Vi tycker också att det är viktigt att alla goda krafter i området hjälps åt, så att högskolan blir den drivkraft för utvecklingen som vi alla önskar.

Herr talman!

Fortfarande är högskolan i Eskilstuna-Västerås en av de små, och många gånger har den fått stå tillbaka för satsningar eller förstärkningar på annat håll. UHÄ har i förslag till femårig utbyggnadsplan för de nya högskolorna förespråkat en, som UHÄ kallar det, relativt kraftig utbyggnad av högskolan i Eskilstuna-Västerås. Vi instämmer i att det krävs en kraftig utbyggnad men anser inte att den föreslagna nivån räcker till för att täcka de stora behov som finns i dessa två län! Däremot kan vi helt instämma i de tre syften som UHÄ angivit med utbyggnaden, nämligen: = att bredda högskolans relativt smala kompetens, = att förstärka högskolans tekniska profil ytterligare, och = att balansera den relativt omfattande uppdragsutbildningen. 59 Jag nämnde inledningsvis inrättandet av en högskola i Blekinge. Som Ingvar Johnsson sade får det s.k. fyrstadsområdet i år sin egen högskola. Det är självklart för oss att stödja denna utveckling, men vi saknar ett stöd från utskottet för en utveckling av utbildningen i Mälardalen. Västmanlands och Södermanlands län har ställt stora förhoppningar till den gemensamma högskolan. Dessa förhoppningar skulle kanske infrias bättre med två enheter dvs. om även våra län hade var sin egen högskola. Vi ser det som mycket angeläget att regeringen överväger den framtida utvecklingen vid högskolan i Eskilstuna-Västerås. Utskottet har inte nu velat tillstyrka denna vår önskan, men vi hoppas ändå att frågan blir föremål för framtida överväganden. Nu har vår motion UbU813, yrkande 7, placerats i mom. 3 i hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 18, och frågan om en eventuell delning av högskolan i Eskilstuna-Västerås placerats i mom. 5. Vid en eventuell omröstning kommer vi, mina medmotionärer och jag, därför att avstå från att rösta under momenten 3 och 5.

Herr talman! En huvuduppgift för vuxenutbildningen är att minska bildningsoch utbildningsskillnader mellan olika medborgare. Vuxenutbildningen skall höja kunskapsnivån och stärka människors möjligheter i arbetsliv och i samhälle. Det kommer att ske stora förändringar på arbetsmarknaden under 90-talet. Vi övergår alltmer från ett varuproduce rande till ett tjänsteproducerande samhälle. Inom industrin ändras arbets Prot. 1988/89:104 processerna till följd av ökad användning av elektronik och datorer. Ju mer 26 april 1989 komplicerat arbetslivet och samhället blir, desto större krav ställs på medborgarna att de har grundläggande basfärdigheter. För att klara förändringarna i arbetslivet krävs det med andra ord att de anställda har en relativt god grundutbildning. Här kommer vuxenutbildningen att spela en alltmer framträdande roll när det gäller att tillgodose de utbildningsbehov som uppstår genom förändringarna i arbetslivet. Vi vet att ca 40 26 av dagens arbetskraft har en kortare utbildning än den som nästan alla ungdomar får i dag, dvs. kortare än tvåårig gymnasial utbildning. Arbetsmarknaden på 90-talet kommer att efterfråga folk med god och aktuell utbildning. Eftersom antalet ungdomar minskar på 90-talet kommer detta behov inte att kunna tillgodoses av de ungdomar som lämnar utbildningsväsendet. Ökad kompetens i arbetslivet måste därför i hög grad åstadkommas genom utbildning av arbetskraften. Detta utbildningsbehov kommer säkerligen till stor del att tillgodoses genom internutbildning eller i form av uppdragsutbildning. Arbetslivets nya villkor kräver inte bara bättre basfärdigheter utan också bredare kunskaper av kulturell, teknisk, språklig och naturvetenskaplig karaktär hos de anställda. Därför måste det finnas möjligheter att efter eget intresse och egna planer välja utbildning för att öka sina kunskaper och möjligheter i arbetslivet. Detta gäller framför allt för den som saknar möjligheter till utbildning i arbetet. Det är viktigt att utbildningen motsvarar de krav på kvalitet som man har rätt att ställa med tanke på de uppoffringar som görs av den enskilde. Herr talman! De förändringar som sker i produktionen inom företag och förvaltningar medför också att utbildningssystemets organisation, arbetssätt och innehåll måste ändras. I framtiden behövs en vuxenutbildning av både allmän och kompetensgivande karaktär. Det måste finnas utbildning som kan ge såväl bredd som fördjupning och kvalitet. Vuxenutbildning förekommer i dag i många olika former: i kommunal vuxenutbildning, studieförbund, folkhögskola, personalutbildning eller arbetsmarknadsutbildning. Oklarheter råder inom och mellan det allmänna utbildningsväsendet och det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Det är inte självklart att nuvarande organisation och rollfördelning är den bästa för framtiden. Som jag tidigare har sagt kommer 90-talets samhälle att skilja sig från dagens. Det krävs därför en mera ingående analys av kunskapssyn, bildningsideal, vilka ämnen som bör komma i centrum och vilka krav vi skall ställa på den framtida vuxenutbildningen. Därför anser vi moderater att det är viktigt att man klarar ut gränsdragningen, rollfördelningen och möjligheterna till samordning mellan högskola, komvux, studieförbund, folkbildning och personalutbildning. Vi har tidigare krävt en ökad samordning mellan de olika utbildningsanordnarna, och i framtiden kommer denna att bli nödvändig. Och nu till en del av våra reservationer: Enligt vår uppfattning finns det fortfarande behov av besparingar inom den offentliga sektorn, bl.a. för att det är nödvändigt att sänka det totala skattetrycket. Vi anser det självklart att grundutbildning för vuxna och möjligheter för alla att skaffa sig grundskole 65 kompetens bör prioriteras inom den kommunala vuxenutbildningen. Förändringarna inom arbetslivet innebär ökade krav på utbildning. Komvux måste organiseras så flexibelt att organisationen kan möta dessa nya krav. Undervisningen i ungdomsskolan bör så långt som möjligt undgå besparingar. En omdisponering av resurserna för vuxenutbildningen blir av statsfinansiella skäl oundviklig. Vi föreslår i vår reservation nr 1 att anslaget till komvux ligger kvar på samma nivå som innevarande budgetår och gör en besparing på anslaget med 95,7 milj.kr. Samtidigt vill jag beklaga att utskottet inte tillstyrkte vårt yrkande i reservation 3 angående omfördelning mellan kommunramarna inom komvux för att man därigenom skall få ett effektivare resursutnyttjande. Och jag vill fråga socialdemokraternas talesman Ingvar Johnsson: Varför är ni socialdemokrater så rädda för att lägga ut detta ansvar till kommuner och länsskolnämnder? Studieförbundens verksamhet ingår i vuxenutbildningen. Vi gör omprioriteringar även på detta område. Samtidigt vill jag erinra om att de besparingar som vi föreslår beträffande statens budget skall användas till skattesänkningar. Om det blir mer pengar i plånboken, kan den enskilde själv bestämma vad han eller hon vill lägga sina pengar på. Vi vill ha besparingar när det gäller anslaget till studieförbunden. Men samtidigt vill jag understryka vikten av att bidragsgivningen är sådan att studieförbunden får största möjliga frihet att själva utforma sin verksamhet. Dessutom skall det vara jämförbara arbetsvillkor vad gäller studieförbunden. Riksdagen styr studieförbundens inriktning genom att tilläggsbidrag utgår inte bara till studiecirklar i glesbygd samt cirklar med handikappade deltagare utan även till studier i samhällsinriktade ämnen, svenska och matematik. Vi anser inte att denna styrning av folkbildningen är rimlig. Vi föreslår därför att samtliga tilläggsbidrag dras in utom de som gäller cirklar med handikappade deltagare och de som bedrivs i glesbygd. Detta har vi tagit upp i reservation 9. Studieförbunden har i dag möjlighet att arrangera studiecirklar där varje sammankomst omfattar fyra studietimmar. Men här finns det en begränsning genom att inte alla sammankomster i en enskild studiecirkel får ha denna längd. En sådan begränsning fyller enligt vårt förmenande ingen funktion. I stället förhindras en ur pedagogisk synvinkel ändamålsenlig organisation av vissa verksamheter. Vi föreslår att studieförbunden får rätt att organisera studiecirkelsammankomster om fyra timmar så länge som verksamheten ryms inom den ekonomiska totalram som riksdagen beslutar. Detta har vi berört i reservation 26. Beträffande anslaget till bidrag till studiecirklar föreslås en ökning med 54,4 milj.kr. genom att antalet bidragstimmar samt schablonbidragen blir större. Vi föreslår att anslaget förblir oförändrat. Vi föreslår också att tilläggsbidrag till den s.k. fria resursen inte beviljas. Därmed blir den sammanlagda besparingen 82,4 milj.kr. Bidraget till kulturverksamheten minskas med 45 milj.kr. — dvs. en minskning från regeringens föreslagna 125 milj.kr. till 80 milj.kr. Med det förbättrade bidragssystem som vi moderater har yrkat — ett yrkande som vi dess värre har fått avslag på — skulle studieförbunden kunna använda medlen på ett effektivare sätt, som framgår av reservation 13. Statsbidraget till kursplanebundna universitetscirklar är avskaffat sedan Prot. 1988/89:104 den 1 juli 1983. Dessa studiecirklar fungerade som en utmärkt spridare av 26 april 1989 akademisk bildning och utbildning. Vi föreslår att kursplanebundna universitetscirklar återigen blir bidragsberättigade och att studieförbunden erhåller ett i förhållande till övrig cirkelverksamhet förhöjt bidrag för denna verksamhet — se reservation 25. Varför säger ni nej till denna verksamhet, Ingvar Johnsson? När det sedan gäller anslaget till viss central kursverksamhet anser vi att de organisationer som får bidrag själva bör svara för sina kostnader. Vi kan inte finna något skäl till att staten skall finansiera denna verksamhet. Kanske Ingvar Johnsson kan hjälpa mig. Vi menar att anslaget skall avvecklas och föreslår en överföring av 39,8 milj.kr. till anslaget C4. Detta har vi tagit uppi reservation 32. Slutligen, herr talman! Regeringen tillsatte våren 1988 en utredning med uppgift att bl.a. överväga folkhögskolans roll i förhållande till andra utbildningar. Vi anser att det skall tillsättas ytterligare en utredning med uppdrag att analysera hur samtliga anordnare av vuxenutbildning bättre kan samordna och anpassa sin verksamhet till framtida behov. Detta yrkande har man också yrkat avslag på. Därför frågar jag: Varför säger man nej? Om detta kan man läsa i reservation 22. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som moderata företrädare står bakom.

Värderade talman! Två viktiga uppgifter för vuxenutbildningen är enligt folkpartiet att ge människor möjlighet att i vuxen ålder kompensera brister i tidigare utbildning och att erbjuda människor en kompetensökning inom sina yrken. Utvecklingen går så snabbt på nästan alla områden att de flesta människor har behov av fortbildning och vidareutbildning — behov som återkommer under en ganska stor del av livet. Vuxenutbildningen har också fått stor betydelse för vår demokratiska fostran. Åtskilliga av oss som åtagit oss politiska uppdrag har i vuxen ålder fått nya kunskaper i t.ex. studiecirklar. Jag skall här helt kort aktualisera några av de frågor som vi i utbildningsutskottet inte är överens om utan där det finns reservationer mot majoritetens beslut. När det gäller kommunal utbildning för vuxna, komvux, nöjer jag mig här med att nämna något om den försöksverksamhet som vi i folkpartiet har föreslagit flera gånger under de senaste åren. Vi tycker att några kommuner relativt fritt kan få pröva nya vägar för uppsökande verksamhet med särskilda ekonomiska och pedagogiska insatser för att stimulera korttidsutbildade till studier som motsvarar ”normal genomgång” av högstadium/ gymnasieskola. Vi anser att en sådan försöksverksamhet nu är mer angelägen än någonsin. Högkonjunkturen har gjort att de som behöver extra stimulans för att studera vid komvux lätt glöms bort, eftersom de nu relativt lätt kan få arbete. Jag är besviken över att utbildningsutskottet inte vill acceptera att sådan försöksverksamhet ordnas. 67 Beträffande studieförbunden har man då och då diskuterat om folkbildningens huvudsatsningar skall vara till för allmänheten eller för den snävare krets som organisationernas medlemmar utgör. Det är klart att bildningsorganisationernas medlemmar utgör en mycket viktig målgrupp för verksamheten. Det är dock viktigt att det fria och frivilliga folkbildningsarbetet inte begränsas till innehåll och inriktning. Många människor har inte anknytning till någon folkrörelse. Men även för dessa människor skall studiecirkelns studieform vara tillgänglig. Därför måste studieförbunden också slå vakt om den verksamhet som erbjuder allmänheten cirkelstudier och tillgång till andra kulturaktiviteter. Många av de verkligt korttidsutbildade hör just till den grupp som inte har någon kontakt med folkrörelser. De på skolöverstyrelsen som arbetar med folkbildningsärenden kan verkligen det här området. På skolöverstyrelsen räknar man med att studieförbunden skall genomföra 10 546 000 studietimmar nästa budgetår. Vi i folkpartiet tycker att riksdagen bör göra sina beräkningar efter skolöverstyrelsens prognos. Men utbildningsutskottets majoritet nöjer sig med regeringens utgångspunkt — ca 500 000 timmar mindre. Folkpartiets förslag skulle ge studieförbunden mer än 50 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit — fördelat på alla studieförbunden. Vi vill också öka stödet för studieverksamhet i glesbygd. För att finansiera vårt förslag skulle det behövas bl.a. en kraftig omdisponering av stödet för uppsökande verksamhet. Regeringen vill satsa hela 60 miljoner på planering och genomförande av uppsökande verksamhet på arbetsplatser. Vi tycker att den verksamheten kan finansieras med studieförbundens normala bidrag. Vidare anser vi att det finns större anledning att utöka den uppsökande verksamheten i de bostadsområden där de verkligt korttidsutbildade finns, t.ex. invandrarkvinnor, arbetslösa och sjukpensionärer. Vi föreslår att ett relativt blygsamt belopp — nämligen 10 milj.kr. — anslås till extra insatser för uppsökande verksamhet. Vi förordar också att statens stöd till studieförbunden skall gå till den allmänna studieverksamheten och socialdemokraterna vill gärna styra stödet till viss speciell verksamhet eller fördela efter speciella principer. Skälet till detta är ofta att pengarna går till olika studieförbund beroende på fördelningsprinciperna. Jag tycker att alltför många av fördelningsprinciperna verkar vara konstruerade för att gynna det studieförbund som står närmast det socialdemokratiska partiet, ABF. Det är nästan det enda som är irriterande i studieförbundens samarbete. Eftersom samarbetet mellan de olika studieförbunden oftast fungerar väldigt bra, är det litet känsligt att ta upp sådana här frågor. Jag tycker ändå att socialdemokraterna bör ha förståelse för att vi reagerar. Ett exempel på sådan specialstyrning av pengar är stödet till uppsökande verksamhet på arbetsplatserna. Ett annat exempel är fördelningen av pengar till studieförbundens verksamhet bland handikappade. Där har ett studieförbund, nämligen Studieförbundet Vuxenskolan, närmare 60 90 av verksamheten. De övriga tio studieförbunden delar på de återstående 40 90. När särskilda statsbidrag till studieförbundens verksamhet bland handikappade skall fördelas går ändå ca 50 96 till ABF. Man säger att ABF har så många medlemsorganisationer bland handikapporganisationerna att man måste ha mer pengar. Varje objektiv betraktare ställer sig frågande inför detta. Endast socialdemokrater tycker att det är rättvist — med deras mått mätt. Nog borde ni socialdemokrater förstå att vi åtminstone vill markera vårt missnöje. För några år sedan beslutade riksdagen att s.k. universitetscirklar, som följer av högskolemyndighet fastställda kursplaner, inte skulle vara statsbidragsberättigade. För människor i mindre orter och i glesbygd var universitetscirklar en utmärkt möjlighet att följa vissa högskolekursers kursplaner. Vi anser att kursplanebundna universitetscirklar åter bör berättiga till statsbidrag. I de åtgärder som vidtas för att förbereda invandrare för ett normalt liv i det svenska samhället ingår undervisning i svenska språket under minst 500 timmar. Denna undervisning förläggs till i regel 3 timmar per dag under ett års tid. Maximalt får undervisning bedrivas med 20 timmar per vecka. För vissa invandrare kan ett sådant schema säkert vara lämpligt, men många finner denna studieetapp alltför långdragen och påfrestande. Folkpartiet anser att större flexibilitet bör finnas när invandrares studier i svenska språket organiseras. Många flyktingar är välutbildade och har stor träning i att snabbt absorbera nya kunskaper. Därför bör möjlighet till koncentrerad Sfi-undervisning finnas så att t.ex. de invandrare som så önskar kan undervisas upp till 30 timmar per vecka. Folkpartiet anser att de nytillkomna folkhögskolornas verksamhet inte skall belasta övriga folkhögskolors verksamhet genom minskning av deras resurser. Därför är vi negativa till regeringens förslag att omfördela bidragsresurserna mellan folkhögskolorna genom att varje folkhögskolas garanterade bidragsveckor minskas. Folkpartiet föreslår att stödet till folkhögskolorna ökas med ca 10 000 bidragsveckor för 1989/90. Det motsvarar en ökning av statsbidraget med 7 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Värderade talman! Jag yrkar bifall till samtliga folkpartireservationer i utbildningsutskottets betänkande nr 17.